Fru talman! Eva Lohman har frågat mig om jag avser att gå vidare med de förslag som presenteras i utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering. Diskriminering hindrar människor från att fullt ut delta i samhället. Jag och regeringen vill se ett Sverige där alla människor har tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Regeringen har under mandatperioden vidtagit ett antal olika åtgärder på diskrimineringsområdet. Exempelvis har ändringar gjorts i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder. Dessa ändringar innebär bland annat att arbetet med aktiva åtgärder utvidgats till att omfatta alla sju diskrimineringsgrunder både inom arbetslivet och på utbildningsområdet. Regeringen har också lämnat förslag om att utvidga skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Förändringen har beslutats av riksdagen, och lagändringen träder i kraft den 1 maj 2018. Vidare har regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att Diskrimineringsombudsmannen ska få utökat anslag med 10 miljoner kronor och de lokala antidiskrimineringsbyråerna med 15 miljoner kronor. Vad gäller utredningens förslag har vi nyligen fått in remissvaren. Dessa analyseras just nu inom ramen för den beredning av betänkandet som pågår inom Regeringskansliet.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag håller med kultur och demokratiministern om att diskriminering hindrar människor från att leva sina liv fullt ut och delta till hundra procent i samhället. Det borde vara självklart att vi alla har samma värde och att ingen av oss ska behandlas annorlunda. Men så är det tyvärr inte. I utredningen som nyligen har presenterats föreslås bland annat att Skolinspektionen ska bli tillsynsmyndighet. Det låter intressant. För att främja barns och ungas - elevers - lika möjligheter och rättigheter ska dessutom detta regleras i skollagen i stället för i diskrimineringslagen, om jag har uppfattat allt rätt. Det är positivt att arbetet samordnas med det arbete som pågår om kränkande behandling. Är det här ett förslag, ministern, som regeringen kommer att gå vidare med?
Fru talman! Tack för interpellationen i stort och för förtydligandet, det vill säga det riksdagsledamoten strök under i sitt anförande. Vi arbetar just nu med utredningens förslag. Ett av förslagen är, precis som Eva Lohman säger, att bestämmelser om skolan ska flyttas från diskrimineringslagen till skollagen. Det är en förändring som Gustav Fridolin, utbildningsministern, också har understrukit vikten av. Han ser gärna en sådan förändring. Jag delar Fridolins bedömning att det vore en positiv förändring, det vill säga att bestämmelserna som rör skolan flyttas till skollagen från diskrimineringslagen. Skolinspektionen blir då tillsynsmyndighet. Detta är också något som flera aktörer i samhället skriver under på och har lyft upp. Bland annat vid dagens sakråd lyfte RFSL Ungdoms ordförande Frank Berglund upp att RFSL gärna ser detta.
Fru talman! En annan del i utredningen handlar om ändrad reglering i diskrimineringslagen. Den ska, vad jag förstår, kompletteras med föreskrifter eller allmänna råd. Om det blir så, kommer det att innebära att Diskrimineringsombudsmannen kan ange verkställighetshinder om det gäller aktiva åtgärder i diskrimineringslagen? Utredningen föreslår också att Skolverket ges motsvarande rätt när det gäller skollagsreglerad verksamhet. Betyder det här att dessa förslag kommer att leda till att arbetet mot diskriminering i högre grad kommer att verksamhetsanpassas?
Fru talman! Vad gäller utredningens flera olika förslag vill jag hänvisa till den beredning som pågår. Det som regeringen har varit tydlig med är bland annat att vi ska bekämpa diskrimineringen i vårt samhälle. Den är olönsam på alla sätt; främst för att den drabbar individer och för att den drabbar vårt samhälle i stort. Vi kommer att genomföra flera förändringar som vi hoppas går igenom Sveriges riksdag. Vi har redan nu förstärkt Diskrimineringsombudsmannens möjligheter. Som jag nämnde inledningsvis har beslutet om aktiva åtgärder fattats av Sveriges riksdag. Arbetet kommer att fortsätta att bedrivas för att bekämpa diskrimineringen i vårt samhälle, och jag ser fram emot att kunna presentera vad vi går vidare med från utredningens förslag.
Fru talman! Jag delar ministerns uppfattning att diskriminering är förkastligt, ovärdigt och inte acceptabelt var än och hur än den förekommer. Det spelar ingen roll om det är fråga om kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jag tycker att det är positivt att diskrimineringsgrunderna nu har utvidgats. Jag ser fram emot att vi får bättre kontroll och möjligheter att motverka diskriminering. Det är viktigt att var och en av oss ska respekteras för den man är och att vi ska se oss som jämställda och jämbördiga.
Fru talman! Tack, Eva Lohman, för debatten! Jag gläds åt diskussionen och att vi är många från olika partier som vill bekämpa diskrimineringen i vårt land. Mycket arbete återstår, men ju fler vi är som tror på alla människors lika värde och är beredda att kämpa för det, desto bättre kommer vårt land att bli.